10 mars 1986 Jag skall läsa några dikter av Erik Blomberg. Minnesstund med anledning av statsminister DIN EGEN SORG Olof Palmes frånfälle Din egen sorg är endast sorgens skugga, den stora sorgens, som är allas hem. Så glöm din gråt, då molnens tårar dugga, och lyft din hand och sök att fånga dem. Bär denna dryck till ett förtorkat träd, och du skall höra, hur dess sjuka lunga på nytt skall fyllas av en ljus och späd musik, där leenden och tårar sjunga. Bär denna dryck till en förtorkad mun och du skall höra från dess hårda läppar ett tacksamt sus likt sorlet från en brunn, likt frigjord sång från lösta klockors kläppar. Jag älskar de små bräckliga rådjuren där de dansa förbi, lätta och flyktiga som ljusfläckar mellan bokträden, skygga och ogripbara som skuggor i det sammetsmjuka skogsdunklet.

Inspärrad i min ömhet bor en mordlysten fånge. Jag vet det. — Jag säger det. Men därför att jag vet och vågar att säga det, skall jag vinna en styrka att skydda de värnlösa, som inga förmätna våldsverkare skall ha makt att beröva mig. Då bomblarmet tystnat och kanonaden, är det som om folket lyssnat i den sönderskjutna staden. De som ännu överleva, de som ännu kunna andas, fram ur mörka skyddsrum treva i ett hopp att dagen randas. Vad ej elden hunnit härja, vad som ej begravts i gruset söka de försiktigt bärga ur det ödelagda huset. Med sig släpa de sitt sista tillbehör, av röken svärtat, och en ensam man i famnen bär sin cello tryckt mot hjärtat. Ingen kan tysta den eviga sången, sången om frihet Hör hur den lyfter sig —- Översvinnlig. Människans längtan är oövervinnlig. Då dödslarmet tiger skall hon bevara tonen som stiger, den underbara. Jag läser till sist ur Stig Sjödins diktsamling Sotfragment. Tag de svartaste orden, de mest föraktade, nedsmutsade, hånade ord, doppade i olja, i kol, i sot, i svett, tårar och lidande, ord som kan få arkeologer att häpna. Ord som stöttat barrikader. Undanslängda, vrakade, nötta, förlegade, söndermalda ord, som saknar det rätta antikvariska dammet. Men de står där med ditt hjärta som evig bakgrund, som evigt förnuft: Frihet Jämlikhet Broderskap

Sedan statsminister Olof Palme den 1 mars avlidit har jag samma dag beviljat övriga statsråd entledigande. Enligt regeringsformen ankommer det på mig att för riksdagens godkännande avgiva förslag om ny statsminister.